Fru talman! Inledningsvis vill jag tacka utrikesministern för svaret. Jag välkomnar att statsrådet uttrycker situationens allvar för de kristna befolkningsgrupperna och att regeringen är beredd - som jag uppfattar det - att ta upp frågorna med de politiskt ansvariga i Bagdad. Dessvärre är inte detta något som kan vänta eller skjutas på framtiden. Vi vet att det råder en politiskt instabil situation just nu, men förtrycket mot assyrier kaldéer pågår i detta nu. Etnisk rensning tvingar dagligen kristna familjer att fly. Att överge sin hembygd, där förfäder brukat jorden och där släkt och vänner levt i generationer, är ingen enkel sak. Det slår sönder livet, och det omkullkastar den tillvaro som mödosamt byggts upp med familj, arbete och trygghet. Det var detta vi såg när hundratusentals kristna på kort tid flydde undan Islamiska staten 2014. Att Mosul och Nineveslätten tömdes på sin kristna befolkning innebar oräkneliga tragedier och svårt mänskligt lidande. På ett övergripande plan innebar övergreppen att folkrättens värsta och mest avskyvärda brott begicks. Systematiskt genomförde IS ett folkmord mot kristna och yazidier. Fru talman! I dag är det omedelbara hotet från IS inte lika överhängande, men synen på kristna och yazidier som otrogna och därmed icke önskvärda lever kvar. Med tyst godkännande från regeringen i Bagdad pågår just nu det som kallas en demografisk förändring. I städer och byar på Nineveslätten förändras befolkningssammansättningen. Där kristna familjer har levt flyttar muslimska familjer in. På flera platser där assyrier kaldéer historiskt och under lång tid varit i majoritet tar shiamuslimska shabaker över. Parallellt med detta stärker, som vi vet, Iran sitt inflytande. Diktaturregimen i Teheran kontrollerar i dag en shiamuslimsk milisstyrka i Irak med 60 000-70 000 soldater. Efter ett flertal incidenter där kristna angripits är misstron stor mot den Iranstödda milisen, och många som nyligen har återvänt till Nineveslätten bestämmer sig för att ge sig av igen. Ansvaret för att stoppa denna allvarliga utveckling ligger hos den politiska ledningen i Bagdad. Den irakiska regeringen har möjlighet att vidta den enskilda åtgärd som i dagsläget skulle betyda allra mest för de kristna befolkningsgrupperna, nämligen att uppgradera Nineveslätten till provins och ge assyrier kaldéer rätt till politiskt självstyre. Detta är politiskt fullt möjligt, och det ligger inom ramen för Iraks konstitution. Ett beslut i den riktningen fattades också i början av 2014, men det har aldrig implementerats. Jag vill ställa följande frågor, Ann Linde: Vad är förklaringen till att den svenska regeringen inte tydligt vill stödja ett politiskt självstyre? Varför inte gå offren för IS folkmord till mötes i en för dem helt avgörande fråga?

Fru talman! Det låter lite grann som att vi inte står så långt ifrån varandra när det gäller detta med politiskt självstyre. Ändå låter det på utrikesministern som att det inte går att från svensk sida uttala ett stöd för ett självstyre. Det är viktigt att i detta sammanhang betona att vad det handlar om är att det finns utrymme i Iraks konstitution för att uppgradera de historiska områdena kring Nineveslätten till en provins och ge befolkningarna där självstyre. Det är alltså inte en delning av Irak vi talar om; det är ett självstyre så som det regleras i konstitutionen. Jag vill också understryka att det runt om i Europa bland Sveriges likasinnade länder finns en insikt om betydelsen av ett sådant beslut. I oktober 2016 antog Europaparlamentet en resolution som uttrycker ett tydligt stöd för bildandet av en provins omfattande Nineveslätten. I resolutionen lyfter parlamentet fram det som kallas inhemska folkgruppers rätt till säkerhet, skydd och självstyre. Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater, däribland Sverige, att stödja den irakiska regeringen i bildandet av en provins på Nineveslätten. Fru talman! Det vi talar om här är tiotusentals människor som tillhör de svagaste och mest utsatta. Det vi talar om är människor som trots att de varit med om detta oerhörda har hållit hoppet levande om att en dag kunna återvända. I dag tvingas vi konstatera att förhoppningarna har kommit på skam. Trots vissa ljusglimtar i form av återuppbyggnad av bostäder, infrastruktur och annat som raserades av IS är det mörka moln som hänger över Nineveslätten. Av 125 000 assyrier kaldéer som levde där innan IS drog fram har knappt hälften kunnat återvända. Av Mosuls 200 000 kristna har noll kunnat återvända. Återuppbyggnaden går för sakta, men framför allt saknas det säkerhet och möjlighet att själv fatta beslut om framtiden. Jag tror att den svenska regeringen med - som utrikesministern har sagt - goda relationer till Irak och omfattande utvecklingssamarbete skulle kunna använda det inflytande som följer av detta till att politiskt mer tydligt och konkret stödja den kristna ursprungsbefolkningen. Utifrån vad hon har sagt här tycks utrikesministern luta åt att det inte blir något stöd för självstyre. Då blir en viktig fråga hängande i luften: Vad är regeringens besked till de kristna och yazidiska grupperna om det inte finns något stöd för självstyre? De vill inget hellre än att återvända till sin historiska hembygd, men de kan inte på grund av förföljelse och etnisk rensning.

Fru talman! Ibland i debatter är delade meningar uppfriskande. I andra sammanhang är åsiktsskillnader mer beklagliga. Så känns det här, när vi talar om detta. Faktum är att utan ett gemensamt politiskt stöd från omvärlden kommer Iraks och Mellanösterns kristna att försvinna. På samma sätt som det judiska livet sedan länge är utraderat i arabvärlden och i muslimska majoritetssamhällen riskerar kristenheten att inom kort tillhöra historien. Kyrkklockorna som har ringt i 1 700 år riskerar att tystna och kyrkor och historiska platser att förfalla. För de tusentals som är direkt drabbade av detta har omvärlden ett stort ansvar. Det gäller även oss i Sverige. Kristdemokraterna har de senaste åren kritiserat regeringen för att inte se på den här situationen med tillräckligt stort allvar. Vi har kritiserat att förföljelsen av kristna inte någon gång nämndes i utrikesdeklarationen under förra mandatperioden, alltså under den tid då IS folkmord pågick i Irak och Syrien. Vi står för den kritiken. Vi tycker att den är berättigad. Fru talman! I morgon presenterar organisationen Open Doors sin årliga World Watch List. Det är en förteckning över de 50 länder i världen där förföljelsen av kristna är värst. Varför inte låta den rapporten bli utgångspunkt för ett mer aktivt handlande från regeringens sida när det gäller det globala problem som förföljelsen av kristna är just nu?